Fru talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkanden 5 och 7 och avslag på de reservationer som finns. Låt mig säga något om den fråga som Inga Lantz tog upp till sist, om legitimation för barnmorskeelever som vägrar att sätta in spiral. Jag förstår inte dessa elevers inställning, men det är en fråga om deras samvete. De anser att det är omöjligt för dem att medverka i detta sammanhang. Vi har i socialutskottet försökt att få en praktisk lösningoch säga, att om de ändå kan utöva sitt yrke bör de få legitimation. Vi har tänkt oss att det görs en anteckning i legitimationshandlingarna om att vederbörande inte vill eller anser sig inte kunna utföra detta ingrepp. Därmed är det klargjort för arbetsgivaren att hon inte kan medverka vid t.ex. preventivmedelsrådgivning. Vi har tradition på det här området i socialutskottet. Vi har tidigare haft uppe frågan om medverkan vid abort, och vi har hävdat att den som har religiösa och etiska betänkligheter skall slippa. Såvitt vi kan se har inte detta förorsakat några svårigheter. Det är utifrån dessa praktiska utgångspunkter som vi har försökt komma till en lösning i det här fallet också, och jag tror inte att det kommer att uppstå några stora svårigheter. Det rör sig om ett litet fåtal elever. Jag följer ju debatten i kyrkor och samfund, och jag ser nästan aldrig att denna fråga är uppe på allvar mer än just i en väldigt isolerad grupp. Vi har alltså försökt gå dem till mötes. Det har framgått av de inlägg som gjorts här tidigare att vi rör oss på ett väldigt känsligt område när det gäller aborter. Den fråga som framför allt har kommit upp hos utskottet är tidsgränsen för ingrepp. Vi känner alla till gränserna: 12 veckor och sedan 18 veckor. Därefter krävs det synnerliga skäl, och socialstyrelsen skall besluta i det avseendet. Den absoluta gränsen för ett abortingripande måste sättas av livsdugligheten. Om nu den medicinska vetenskapen visar att den här säkerhetsgränsen mellan 18 veckor och den tidpunkt då livsdugligheten kan konstateras ha krympt, måste vi överväga om 18-veckorsgränsen kan gälla i framtiden. Därför har vi sagt att inseminationsutredningen bör ta upp den frågan. I detta sammanhang har vi också betonat att frågan om skydd för ofödda barn bör tas upp till övervägande. Det är en mycket allvarlig och svår fråga, eftersom vi har att röra oss med kvinnans rätt till abort. Fru talman! De här frågorna, som vi med allvar har behandlat i socialutskottet, är nu aktuella på olika håll. Inseminationsutredningen har jag redan talat om, och gen-etiken övervägs i regeringskansliet. Europarådet sysslar också med dessa frågor, och Sverige deltar i det särskilda arbete som pågår där. Dessutom har vi förra året här i riksdagen på förslag av socialutskottet beslutat att inrätta ett medicinskt-etiskt råd. Anledningen till att vi begärde det var att sådana här frågor borde övervägas av en grupp människor därför att de är så svåra och behöver en särskild genomlysning. Ett annat argument var — vilket också har sagts här — att politikerna lätt kommer i efterhand och att vi behöver ha in det politiska ansvaret så tidigt som möjligt, där den medicinska vetenskapen och utvecklingen hotar att gå före och vi ställs inför fullbordat faktum. Därför kom vi fram till att vi behövde ha ett medicinsktetiskt råd, och det behandlar också de här frågorna. Gen-etiska kommitténs utredning behandlas bl.a. där liksom frågan om konstgjord befruktning. Fru talman! Med detta har jag velat säga att alla de här frågorna som har varit uppe till behandling har vi i socialutskottet tagit på djupaste allvar. Vi känner problematiken, men vi har också hänvisat till att det pågår arbete på olika håll. Vi har dessutom givit vår uppfattning till känna i dessa frågor, så att vi vet att de kommer att behandlas. Med detta yrkar jag än en gång bifall till utskottsmajoritetens hemställan i socialutskottets betänkanden 5 och 7.
Fru talman! Det var det där med barnmorskorna. Evert Svensson sade att det är en fråga om deras samvete och att de kan utöva sitt yrke. Jag tycker inte att de kan göra det, eftersom det blir så starka begränsningar ifall man ur deras utbildning och deras verksamhet drar undan momentet att sätta in spiral. En barnmorska arbetar inte bara på en förlossningsavdelning. Jag vet att man inom Barnmorskeförbundet planerar att låta barnmorskor alternera mycket mera mellan olika verksamheter. En viktig del i en barnmorskas arbete är preventivmedelsrådgivning. Det kan också vara fråga om abortrådgivning. Vilken syn har då dessa barnmorskor, som anser att det är mord att sätta in en spiral, i sådana frågor? De kvinnor som får sin barnmorskelegitimation skall ju vara yrkesverksamma i ungefär 30 år, och det är inte säkert att de alltid kommer att arbeta på en förlossningsavdelning i en storstad. Dessa kvinnor kommer att arbeta inom andra verksamheter också. Evert Svensson säger att det rör sig om ett fåtal barnmorskor. Men det vet vi ingenting om. Jag tycker därför att socialdemokraternas argument i detta sammanhang för att frångå tidigare ställningstaganden inte är bra. Om man söker sig till barnmorskeyrket vet man vad det rör sig om. Man vet när man påbörjar utbildningen att vissa etiska moment ingår. Har man en legitimation tycker jag att denna legitimation skall gälla. Då kan man inte få dispenser för det ena och det andra. Socialdemokraternas förslag, Evert Svensson, innebär att man öppnar en dörr. Detta skulle vara djupt olyckligt, eftersom riksdag och regering har beslutat om utbildning för barnmorskorna och om den fria aborten. I beslutet om den fria aborten ingår att det skall finnas abortförebyggande verksamhet med preventivmedelsrådgivning och spiralinsättande som en oerhört viktig del.
Fru talman! Jag påpekade att vi har sett mer praktiskt på denna fråga. Om detta skulle vara ett stort problem, och om det skulle leda till den utveckling som Inga Lantz talade om, då är det klart att man hade fått tänka sig för både en och två gånger innan man föreslog något sådant. Men om det rör sig om ett fåtal barnmorskor och vi kan lösa problemen bör detta kunna gå. Det kan man kosta på sig. Det är vad vi har sagt i detta sammanhang. Jag tror att Inga Lantz överdriver oerhört mycket och gör en liten fråga till en stor principfråga som hon säger hotar abortrådgivningen och preventivmedelsrådgivningen. Vi tror inte att det föreligger någon fara för detta.
Fru talman! Evert Svensson, det är klart att just de barnmorskor som har denna syn och får denna dispens hotar abortrådgivningen och preventivmedelsrådgivningen för de kvinnor som de möter. Jag anser inte att detta är en praktisk fråga, utan det är en principiell fråga. Evert Svensson säger till sist att om det blir problem så är det inte bra. Då vill jag fråga: Skall vi ändra på detta igen om det visar sig att det blir problem? Vore det inte bättre att behålla den ordning som vi har i dag?
Fru talman! Vår bestämda övertygelse är ju att detta inte kommer att vålla några problem.

Prot. 1986/87:19 Fru talman! Det är ganska precis två år sedan gen-etik-kommittén 5 november 1986 avlämnade sitt betänkande Genetisk integritet. Remissbehandlingen är pm R ö äg å ; Familjeplanering och avslutad, och enligt ett vanligt förfarande borde en proposition vara om inte abort, m.m. framlagd så åtminstone så pass färdig att riksdagen kunde få information om när de i betänkandet aktualiserade frågorna skulle kunna bli föremål för riksdagsbehandling. Olika orsaker har medverkat till att så inte är fallet. Den medicinska forskningen står inte stilla. Ett exempel på detta — det har lämnats många i dag — är de förfinade metoder vi i dag har för att undersöka ett foster och fastställa eventuella defekter. Denna möjlighet har satt den nu gällande abortlagen i ett nytt ljus. I dag står det en kvinna fritt att avgöra om hon vill fullfölja en graviditet eller inte beroende på fostrets status eller kanske kön. Det är inte längre fråga om hon vill ha ett barn, utan frågan är om hon vill ha just detta barn. Var och en av oss kan se att sådana överväganden förorsakar stora etiska problem. Aborterade foster är av intresse för forskningen, ett intresse som ökat genom att sena aborter medför att fostret kan vara vid liv när det tas ur livmodern. In-vitro-befruktningen är en teknik som nu behärskas nästan till fulländning. Vilken forskning skall tillåtas på de befruktade ägg som inte används för inplantering i kvinnan? Fru talman! Detta är bara några av de problem av etisk karaktär som blivit allt vanligare. Vi har under debatten här i dag hört exempel på andra. Gen-etik-kommittén har kommit fram till att de etiska normer som föreslås i betänkandet inte lämpligen bör läggas till grund för lagstiftning utan att det är att föredra att de, i likhet med de etiska normerna i Helsingforsdeklarationen om biomedicinsk forskning innefattande försök på människa, förblir etiska normer och verkar som sådana. De bör emellertid förankras i lag så att det finns föreskrifter som sörjer för att de etiska normerna utfärdas till allmän kännedom och efterlevs. Jag har begärt ordet i första hand för att kommentera uppgiften i socialutskottets betänkande 7 att en proposition om dessa frågor kan väntas tidigast hösten 1987. När departementet säger tidigast, kan man vara ganska säker på att det är ett mål som inte kommer att uppnås. Det är därför med tillfredsställelse som jag konstaterar att socialutskottet uttalar som sin mening att det är önskvärt att regeringens förslag läggs fram för riksdagen 1987, så snart som möjligt, så att riksdagen ges tillfälle att anlägga en helhetssyn på de etiska frågeställningar som den medicinska utvecklingen kring det mänskliga livets början har aktualiserat. Utskottet säger ”önskvärt”. Jag skulle vilja förstärka detta till ”nödvändigt”. Det finns ingen orsak att acceptera ett onödigt dröjsmål i en fråga som är av så stor betydelse. Det medicinsk-etiska rådet bildades redan i mars förra året, och inseminations utredningen bör få klart för sig att dess uppgift bör slutföras inom en nära framtid. Så tyder jag socialutskottets yttrande, och jag hoppas att regeringen uppmärksammar vad utskottet säger. Vi har inte tid att vänta. Det är känsliga frågor som berörs, vilket gen-etik-kommitténs betänkande redovisar. Känsligheten får inte generera rädsla för att handla och ta ställning. Fru talman! Jag har inget yrkande.

Fru talman! För någon vecka sedan gick ett stort demonstrationståg genom Stockholm. Den gången handlade det om kärnkraft. I täten bars en banderoll med texten: Låt liv leva. Det är just detta abortfrågan handlar om: att låta liv leva. Abortdebatten har ofta varit språkligt förvirrande. Abortfrågan har framställts som en frihetsoch frigörelsefråga. Jag har själv aldrig tyckt om uttrycket ”Nej till fri abort”. Det är inte vi som har som utgångspunkt att samhället skall göra allt för att låta liv leva som skall stå för negationen eller förbudet. Abortfrågan är verkligen inte vilken fråga som helst. Det ofödda barnets rätt till liv hänger samman med demokratins innersta väsen och med grunden för människovärde och solidaritet. Gällande abortlag är i flera avseenden oacceptabel. Abortutredningen och nuvarande lagtext utgår från resonemanget att kvinnan skall bestämma över sin egen kropp. I dag är det väl emellertid inte någon som vill använda den typen av argumentering. Den medicinska vetenskapen har tvingat många att ändra inställning. I dag efterlyser och förordar JO lagar och regler till skydd för det ofödda barnet. Vi känner väl till de enorma möjligheter, för att inte säga skrämmande framtidsperspektiv, som provrörsbefruktning och annan medicinsk teknologi möjliggör. Det befruktade ägget, embryot, kan implanteras i vad man ibland kallar en ”surrogatmammas” livmoder. Det kan frysas ner och hållas nedfryst under många, många år. Det kan tinas upp år efter att den kvinna varifrån ägget togs är död. Vi vet också att det ofödda barnet i livmodern kan bli föremål för kirurgiska ingrepp. Om man håller fast vid principen att fostret är en del av moderns kropp, skulle således modern kunna förvägra eller ha rätt att förvägra det ofödda barnet en behandling, som skulle kunna vara av stor positiv betydelse för barnet under dess återstående liv. I själva verket vet vi alla, fru talman, att i det befruktade ägget redan finns hela den genetiska koden. Livet är tänt. Fru talman! Det medicinska kunnandet avancerar, som sagt, utomordentligt snabbt. Det står, som någon uttryckt det, tusentals doktorander i kö för att få ge sig in på de områden som vi här i dag avhandlar.

Utskottet tillstår att den medicinska utvecklingen nått dithän att gränserna för abort måste ses över. För tidigt födda barn som klarar sig kan ha samma ålder som lagligt aborterade foster. Möjligheten att rädda för tidigt födda har gått allt längre ner i ålder. Det är också så att ett befruktat ägg i dag kan hållas vid liv i upp till två veckor i provrör. Den gränsen skjuts stadigt uppåt. Det — Prot. 1986/87:19 finns faktiskt vetenskapsmän som på fullaste allvar funderar över om det 5 november 1986 enbart är en tidsfråga innan fostret kan klara sig helt utanför moderns = ge goo livmoder. Abortdebatten under 1970-talet utgick, fru talman, ifrån felaktiga föreställningar och låste måhända fast åtskilliga i föreställningar som i dag är ohållbara. Argumenten hopar sig och visar entydigt att vi behöver en ny abortlag, en lag som inte utgår från att det skall finnas generell rätt att släcka liv utan utgår ifrån att liv skall leva och att det är samhällets plikt att med alla till buds stående medel ställa upp på livets sida. Fru talman! Jag skulle oändligt gärna vilja formulera mig så att riksdagens ledamöter verkligen förstod att för många, och för mig, är abortfrågan på intet sätt prestigeladdad, inte alls. För mig är emellertid denna fråga det starkaste uttrycket för att vårt samhälle måste vara noga så att det inte bryter upp sina grundvalar. Det handlar inte om kriminalisering eller inte kriminalisering. Jag har aldrig pläderat för kriminalisering. Den typen av tilltag är ovärdig hela frågekompiexet. Det handlar om att värna det svagaste i vårt demokratiska samhälle. Vi kan i denna kammare hålla flertimslånga debatter om äganderätt, om pensionspengar, om planoch bygglagsfrågor etc. Och fattas bara annat! Menii dag, fru talman, handlar det om ännu viktigare frågor. Det handlar om den absoluta förutsättningen för alltsammans, om rätten till liv, om att samhället skall vara inriktat på att värna livet, värna skapelsen. För mig är det så, att i den här frågan polariseras den människosyn som motiverar mitt politiska engagemang. Jag vet att det är svåra frågor. De är emellertid ofrånkomliga. Jag tror inte de är lätta att lösa. Men jag anser med bestämdhet att vi måste stå på rätt sida i kampen för livet. Det är säkert få kvinnor som gör abort för att de vill göra abort. De anser sig av någon anledning nödda och tvungna. Då måste det också vara myndigheters primära uppgift att med alla till buds stående medel söka undanröja de orsaker som tvingar. Det kan vara av intresse att 1941 års befolkningsutredning diskuterade en rent social indikation som grund för abort. Utredningen avvisade då en sådan indikation eftersom man menade att det skulle innebära ”en i själva vår lagstiftning inskriven inkompetensförklaring beträffande vårt samhälles möjligheter att komma till rätta med allvarliga sociala missförhållanden”. Utredningens ordförande var Tage Erlander. Eftersom vårt materiella överflöd har ökat i en hisnande takt under tiden sedan 1941 borde vi rimligen ha möjlighet att undanröja de ekonomiska och sociala skälen till abort. Det kan aldrig accepteras eller karakteriseras som frihet att tvingas till något man egentligen innerst inne ogillar, och det är inte frihet att någon råder över liv. Är inte det just ofrihet att låta yttre omständigheter av social eller kanske ekonomisk karaktär driva individer till något de egentligen ogillar? Runt om på jordklotet rangordnas människor efter hudfärg, ras, kön, ålder, intelligens. För oss alla borde det vara självklart att ställa upp för en människosyn som ger varje individ ett absolut okränkbart värde oavsett ålder, ras, kön och intelligens. Jag tycker att den demokratiska människosynen, den människosyn som jag kallar den kristna, kräver det. Fru talman! En professor som forskar runt in vitro-fertilisering eller 59 som det vanligtvis omtalas, provrörsbefruktning, uttryckte precis den arbetsordning som är rådande i dag. Han sade: Först forskar vi, sedan gör vi praxis av det. Sedan går vi ut till allmänheten och säger det här var väl bra. Då får vi allmänheten med oss och även lagstiftarna. Så är det. Lagstiftningen anpassas till rådande praxis, och just den anpassningen kallas inte sällan etik. Etiken blir svans och inte huvud. Etiken blir omslagspapperet och inte något man mäter innehållets värde gentemot. Fru talman! Det är för mig fullständigt obegripligt att inte riksdagspartier känner att man går i den medicinska utvecklingens eller forskningens ledband. Var finns de politiska partiernas medicinsk-etiska handlingsprogram? Man vill ju ändå inte tro att vår lagstiftande församling egentligen godtar att ”rådande praxis”, på vilket område det vara må, upphöjs till gällande etik. Historien borde i all rimlighets namn få oss att vägra den inställningen. Fru talman! Det är fullständigt ohållbart att låta år läggas till år utan att riksdagen vet vad den vill i dessa frågor som handlar om människovärde, som handlar om liv och död, som handlar om individens yttersta integritet. Utredningar i all ära, men det etableras ute i samhället för närvarande en praxis som, om den får rota sig i åratal, blir svår att förändra. I senaste numret av Svensk Handikapptidskrift nr 8/86 är rubriken på första sidan Vem ska ha rätt att leva? Tidskriften tar upp boktidningen Ottars temanummer som handlar om teknik och etik vid provrörsbefruktning och fosterdiagnostik. I ingressen till artikeln skriver man i Svensk Handikapptidskrift: ”Utvecklingen inom fosterdiagnostiken går i jetfart. Allmänheten ställs inför ”fakta” och forskarna arbetar på i sin slutna värld i stort sett utan politisk kontroll och utan samhällsperspektiv.” Fru talman! Så är det. Det är därför motionen §S0406 är skriven. Märkligt nog finns det fortfarande — det kan självfallet enbart handla om en tidsfråga — de som vill hålla abortfrågan skild från fosterdiagnostik och provrörsbefruktning. Det är självfallet en omöjlighet. Fru talman! Jag tror det sker något i varje samhälle där människan själv gör sig till Gud över livet. Jag tror precis som juridikprofessor Anna Christensen understryker i tidskriften Ottar, att ett samhälle som sorterar fostren efter friskhetseller lycklighetsprincipen riskerar att förr eller senare bli ett samhälle där man också sorterar ut de redan födda efter samma principer. Jag skulle förstås vilja tillägga att detta som professor Christensen för fram, gäller även de samhällen där något slags social eller ekonomisk princip ger människan generell rätt att släcka liv. Den statliga gen-etik-kommittén skriver i sitt slutbetänkande: ”Ett mänskligt liv finns visserligen under hela tillblivelseprocessen, men det kan inte anses ha samma värde som sådant redan från första början. — — — Insatser till skydd av mänskligt liv måste skifta beroende på var det befinner sig på utvecklingslinjen från konceptionen till döden.” Fru talman! Vart är vårt land på väg? Vad är det som konstituerar människovärdet? Vem är det som graderar de ”insatser till skydd av mänskligt liv”, som gen-etik-kommittén talar om? Hur vågar något parlament i en demokrati åta sig att gradera livet och bestämma över livet? Hur vågar något parlament lämna över sådana beslut till något annat organ? Det är för varje demokrati ohållbart att acceptera en sådan relativistisk människosyn. Det framstår, tycker jag, som en absolut nödvändighet att vi nu får en ramlag som ger varje individ, oberoende av var hon eller han ”befinner sig på utvecklingslinjen från konceptionen till döden”, som gen-etik-kommittén uttrycker det, ett absolut och okränkbart värde. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till motionerna 1985 86:S0406. Fru talman! Jag har givetvis också studerat reservationerna noga och läst dem åtskilliga gånger. Man läser naturligtvis med tillfredsställelse Göte Jonssons och Ingvar Erikssons reservation, men man blir mycket häpen när man läser Ingrid Ronne-Björkqvists reservation. Där står icke ett ord om att lagen bör ändras och stå på det ofödda barnets sida, icke ett ord om den välfärdssamhällets bankruttförklaring som det innebär att 30 000 ofödda barns liv släcks i Sverige varje år. Så tyst och så fogligt har tydligen frisinnet blivit i våra dagar i folkpartiet. Är det arvet efter sådana politikens resar som Axel Gustafsson, Einar Rimmerfors och Eric Nelander m.fl.? Då blir man häpen, må jag säga, mer än häpen, fru talman.

Fru talman! För det första vill jag säga till Alf Svensson att det faktiskt inte bara är han som har ett känsligt samvete. Det framgår av utskottets betänkande att vi verkligen har tagit dessa frågor på djupaste allvar. Det framgår att det finns ett tankearbete på olika håll, så som jag talade om i mitt första inlägg. Jag blir litet fundersam, när jag lyssnar på Alf Svensson. Vad är det egentligen Alf Svensson vill? Vill Alf Svensson förbjuda aborter över huvud taget, eftersom han talar om absolut okränkbarhet från befruktningsögonblicket och fram till förlossningen? Den åsikten måste leda till krav på ett absolut förbud, och om man inför ett absolut förbud mot abort, så vet de flesta i denna kammare vart det leder. Fru Ingrid Ronne-Björkqvist kan säkert svara för sig, men jag vill ändå citera vad hon framför i sin reservation, som jag instämmer i: ”Utskottet vill samtidigt erinra om att 1974 års abortlag i många hänseenden haft mycket positiva effekter. Antalet aborter har inte ökat såsom många befarade när lagen antogs.” Jag vill gärna säga till kammarens ledamöter att jag antog att antalet aborter skulle öka betydligt när abortlagen infördes, och jag reserverade mig därför på den punkten. Så har emellertid icke skett. Jag fortsätter att citera vad som står i Ingrid Ronne-Björkqvists reservation: ”Den stora majoriteten aborter företas vidare på ett mycket tidigt stadium av graviditeten.” Det är också viktigt. ”De illegala aborterna har försvunnit.” Vad händer i de katolska länderna? Vi vet att de illegala aborterna där är många — ibland många fler än aborterna i de skandinaviska länderna, där vi har en relativt låg abortfrekvens. Om vi skulle följa Alf Svenssons linje skulle vi med all säkerhet få fler aborter — illegala aborter. Dessa kanske också skulle ske under ett senare stadium. Det är därför vi i utskottet är mycket försiktiga på den här punkten, så att vi inte skall hamna i en mycket svårare situation än den som vi redan är i. Det har sagts från början att aborten är en nödfallsåtgärd. Det har också sagts att de abortförebyggande åtgärderna måste intensifieras, och jag kan gärna säga härifrån talarstolen att jag tycker att de är för dåliga i många landsting. Det skulle kunna göras betydligt mera. Det har också visat sig att en ordentligt utbyggd abortförebyggande verksamhet har effekt. Alltså: Om man skulle gå efter Alf Svenssons samvete och följa det han verkligen säger, kanske vi skulle få uppleva att det blev fler aborter, och de skulle vara illegala. Jag ber att få yrka avslag på Alf Svenssons motion.
Fru talman! Alf Svensson är förvånad över mitt ställningstagande. Det är nog bara att konstatera att vi har olika uppfattningar på den här punkten, eftersom jag är oerhört mån om att vi skall få en helt förutsättningslös översyn och dialog om de här frågorna som jag tror majoriteten av riksdagen upplever som oerhört viktiga och känner oro inför — kanske med skilda utgångspunkter. Vi har helt säkert olika uppfattningar om vad som är rätt och riktigt, men det absolut viktigaste i dag är att vi får en analys av var de stora farorna finns och hur de skall kunna undvikas. Jag har själv många gånger upplevt att man kan få ändra uppfattning och tänka om när man har fått frågor allsidigt belysta. Just i denna fråga tror jag det behövs en stor portion ödmjukhet och en helt annan förutsättningslös start när vi börjar se över problemen. Här om någonsin gäller det att vara rättfärdig i stället för snabbast färdig med ett svar.
Fru talman! Jag har verkligen aldrig gjort gällande att det inte i den här kammaren finns fler känsliga samveten än mitt. Evert Svensson säger att han är fundersam över vart jag vill komma och vad jag vill. Därefter fastslår han i flera satser vad jag vill, och han går t.o.m. så långt att han säger, att om man följer Alf Svenssons samvete, blir det en mängd illegala aborter. Jag tycker det är nästan kränkande att Evert Svensson i denna kammare vill tillvita mig någonting sådant. Jag stod ändå här och sade — men kanske var Evert Svensson sysselsatt med någonting annat då — att jag inte önskar kriminalisering. Det är inte en fråga om kriminalisering eller inte kriminalisering. Minns jag inte alldeles fel, röstade Evert Svensson emot nuvarande lag när den antogs 1974 — men det kan hända att jag minns fel. Är det inte också så att det här handlar om att få en lagtext som inte utgår ifrån en generell rätt att släcka liv utan som utgår ifrån att samhället skall värna och stötta liv? Sedan kommer det tillfällen då nöd bryter lag, och då skall det inte finnas någon kriminalisering. Att ha som utgångspunkt i lagstiftningen att det är rätt att släcka liv är vad jag vänder mig emot. Det är samhällets plikt i den demokratiska staten att värna liv, alltifrån dess tillblivelse. Vi har ju tidigare i dag hört hur man har värnat om de födda barnen och velat få ombudsmän och annat för att se till att de inte hamnar i olycka. Jag säger som professor Christensen: Man måste börja med den = Prot. 1986/87:19 omtanken tidigt. Lika väl som man inte kommer att klara av att få alla 5 november 1986 helbrägda, därför att man har barnskyddsombud, eller vad det kan kallas, = mo oam go nr kommer man inte att kunna rädda allt liv, men utgångspunkten skall vara för livet. Att jag är häpen över vad Ingrid Ronne-Björkqvist har skrivit i sin reservation kan man bl.a. relatera till valrörelsen 1985, då Ingrid Ronne Björkqvist i radioprogram över Jönköpings län gång på gång underströk att folkpartiet var det parti som när abortlagen antogs hade en majoritet emot lagen. I dag är det alltså annorlunda, och det var detta jag konstaterade.

Fru talman! Som den enda ledamoten av det medicinsk-etiska rådet som följde åtminstone början av den här debatten i kammaren kan jag inte låta bli att säga några ord, speciellt med anledning av Alf Svenssons första anförande. Han föreslog att man skulle låta de politiska partierna vart och ett för sig utarbeta medicinsk-etiska program. Jag tror att vi skall akta oss för att politisera den medicinska etiken. Vi måste ha klart för oss att det på många medicinsk-etiska områden finns olika åsikter utifrån olika grundföreställningar, och egen praktisk erfarenhet inte minst. Det gäller då att försöka resonera sig samman utan alltför hård bindning till förutfattade meningar. Detta är en långsam process, som kräver mycket läsning, mycket tänkande, mycket resonerande. Vi måste ändå vara beredda på att det på detta område inte alltid går att få till stånd en samsyn.
Fru talman! Jag vill replikera på Alf Svenssons inlägg. För tio år sedan ville visserligen majoriteten av folkpartisterna inte ha den abortlag som jag då föreslog. Men det är, som sagt, tio år sedan, och vi har haft en mycket omfattande teknisk utveckling sedan dess. Det är därför vi har en helt ny situation och förutsättningslöst måste analysera vad de tekniska framstegen har för effekter på framtiden och vart de kan leda. Jag tror att det är mycket farligt, när det gäller etiska frågor, att inte ha en ödmjuk och flexibel inställning, att inte kunna ompröva sina tidigare ställningstaganden och säga: Där tänkte jag fel. Det är inte adekvat just när det gäller dessa frågor att säga: Så tyckte ni för tio år sedan. Man måste i stället konstatera: Vi har dessa åsikter i dag med hänsyn till vad vi nu vet — som ett resultat av forskning och utveckling.

Fru talman! Jag framhärdar och har begärt ordet ännu en gång därför att jag tycker att det är viktigt att klara ut förhållandena så mycket det går. Alf Svensson talar om fostrets absoluta okränkbarhet, vilket innebär att fostret är på samma nivå som kvinnan och andra vuxna. Har man denna inställning kan jag inte fatta annat än att det leder till ett absolut förbud mot abort. Har man intagit den ståndpunkten får man också ta konsekvenserna av det. Jag tror — och jag har bevis — att antalet aborter då blir större, och 63 aborterna blir illegala, vilket är ännu värre än legala aborter. Det finns erfarenheter från andra länder i detta avseende. Jag tror alltså att jag står på en mycket säker grund när jag hävdar detta. Jag tycker, fru talman, att vi har kommit in i en mer avspänd debatt — bortsett från Alf Svenssons inlägg — när det gäller dessa etiska frågor. Vi vet, som det också har sagts här tidigare, att vi faktiskt befinner oss i en annan situation nu än när abortlagen infördes. Allt detta står att läsa både i majoritetens yttrande och i reservationerna. Jag anser att utskottsmajoriteten har redogjort för sitt ställningstagande på ett sådant sätt att kammaren kan vara helt lugn för att utskottet ser mycket allvarligt på denna fråga.
Fru talman! Till Gunnar Biörck i Värmdö skulle jag vilja säga: Jag är inte alls ute efter några hårda och fastlåsta program från de politiska partiernas sida i de här frågorna. Men det är ändå de politiska partierna som måste ta ställning. Det formuleras ju även en dag som denna reservationer från ledamöter i moderata samlingspartiet. Och jag tror det är viktigt för väljare att veta hur politikerna tänker och vilka avsikter de har. Jag kan alltså inte tänka mig att rådande praxis i samhället eller de medicinska experterna skall leda politikerna. I andra fall brukar vi vara mycket måna om att tala om att vi vet vad vi vill. Till Ingrid Ronne-Björkqvist vill jag säga: Förvisso är det tio år sedan en majoritet av folkpartiet voterade emot lagen. Men det var ju den gamla situationen som Ingrid Ronne-Björkqvist berömde sig av i valrörelsen 1985. Det var därför jag lyfte fram detta. Men nu har vi alltså i dag från Ingrid Ronne-Björkqvist fått veta att folkpartiets majoritet den gången voterade fel. Man skall alltså tänka om. Ungefär den konklusionen kunde man dra av det hon sade. Till Evert Svensson vill jag säga: Jag sade förut att det är fråga om vilken anda som finns i lagstiftningen. Om utgångspunkten är att man skall värna liv, då har man en annan lagtext, väl medveten om, Evert Svensson, att nöd kommer att bryta lag. Jag är inte den person som kan tala om de tillfällena, men jag är övertygad om att det skulle vara hälsosamt ur rent normerande synvinkel om lagtexten stod på livets sida. På inget annat område accepterar vi att man försöker släcka liv, att någon har makt över liv — det sker bara på detta område. Vi kommer framöver — vilket i synnerhet Inga Lantz tog upp — att få se kollisioner, när vi skall bestämma oss för hur det skall se ut på provrörsbefruktningens område och också när det gäller fosterdiagnostik.

Fru talman! Vinga fyrplats är ett begrepp för alla som seglar på de sju haven. Här har lotsar och fyrvaktare i generationer levat och verkat, här tillbringade Evert Taube en del av sin barndom, och här gick han också i skola. Som en följd av automatisering och rationaliseringar finns inte längre behov av de gamla bostadshusen. Sjöfartsverket, som har ett ägaransvar, har underlåtit att sköta underhållet. Husen började därför förfalla. Då bildades föreningen Winga vänner, som genom ett målmedvetet och kraftfullt agerande dels slutit ett nyttjanderättsavtal med sjöfartsverket, dels skaffat medel till att sätta i gång underhållsarbeten på de gamla byggnaderna.

Det är genom Winga vänners insatser som Vinga fyrplats såsom en kulturhistorisk enhet kan räddas åt eftervärlden. Det är också, fru talman, genom detta privata initiativ som utskottet anser sig, och med all rätt, kunna förutsätta att bebyggelsen på Vinga fyrplats kommer att underhållas och att min motion därför inte påkallar någon åtgärd från riksdagens sida.

Fru talman! Det finns stora grupper i samhället som med nuvarande regler för semesterlön inte har råd till en meningsfull semester. Det gäller främst låginkomsttagare och arbetslösa. Enligt en LO-utredning, Semester och fritid, har 37 90 av de fackligt anslutna inte råd med semesterresa eller möjlighet att hyra fritidsbostad. De ekonomiska villkoren för LO-kollektivet och jämförbara grupper har inte förbättrats sedan utredningens tillkomst. Det är därför angeläget att ett semesterstöd införs för dessa grupper. En allmän semesterlönefond erbjuder de bästa formerna för ett sådant stöd. Riksdagen beslutade på ett socialdemokratiskt motionsinitiativ att det under borgarregeringens år nedlagda utredningsarbetet om semesterfrågorna borde återupptas. Men den socialdemokratiska regeringen framlade hösten 1984 förslag att en sådan utredning inte skulle komma till stånd och lyckades få riksdagens bifall för detta. Eftersom ett införande av en semesterlönefond är ett viktigt inslag i jämställdhetspolitiken, är regeringens handlande direkt utmanande mot de grupper i samhället som har de sämsta betingelserna vad avser både arbetsmiljö och ekonomi. Möjligheter till vila och rekreation är för dessa grupper en viktig rättvisefråga. En semesterlönefond bör å det snaraste inrättas. Den s.k. nyfattigdomen visar på vilka stora ekonomiska klyftor som snabbt tornar upp sig i samhället. En förbättring av semesterförmånerna måste även innebära att arbetslöshetsersättningen skall vara semesterlönegrundande. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 1. I semesterlagen föreskrivs rätten för anställda att spara semester upp till 5 dagar per år om man är berättigad till 25 semesterdagar. Den som vill spara till en s.k. långsemester kan spara i fem år och på så sätt få tio veckors semester. Lagen föreskriver också att den semesterberättigade som sparat 67 semester äger rätt att få ut den sparade delen i samband med sin ordinarie huvudsemester. Denna del av lagen har tolkats av arbetsdomstolen, som givit arbetsköpartolkningen rätt: Därest någon skall ta ut sparad semester i samband med huvudsemester, får detta ske endast på så sätt att den sparade delen inte förläggs inom den ordinarie semestertiden, dvs. fr.o.m. junit.o.m. augusti. Om någon har sparat fem veckor, vilket tvisten gällde i AD, så måste den ordinarie semestern förläggas till de första veckorna i juni så att den sparade semestern påbörjas sista veckan i april, eller också måste den ordinarie semestern förläggas till augusti månad och den sparade semestern tas ut därefter — dvs. den sista sparade semesterveckan får då tas ut i oktober månad. Det är en allvarlig brist i lagtexten, att den inte klart ger den semesterberättigade rätt att själv avgöra om han eller hon vill ha sammanhängande ledighet oavsett när den ordinarie semestern — huvudsemestern — infaller. Som lagen nu tillämpas kan den semesterberättigade tvingas att flytta sin ordinarie semester från t.ex. mitten av juli till början av juni för att få ut den sparade semestern och den ordinarie semestern i en följd. 21 § semesterlagen bör omarbetas, så att det klart framgår att det är den semesterberättigade själv som bestämmer om ledigheten — den sparade semestern — skall tas ut tillsammans med huvudsemestern.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 Det har blivit så, att man i arbetsmarknadsutskottet hela tiden hänvisar till olika kommittéer, och det tycks vara helt hopplöst att uppnå ett meningsfullt arbete. Jag tycker att det är beklagligt att utskottet på så viktiga punkter inte har ett bättre alternativ att komma med.

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande om semester behandlar fem motioner. I motion 1985/86:A748 av Alf Wennerfors m.fl. föreslås en översyn av semesterlagen. Utskottet hänvisar till att en sådan översyn redan pågår, och av den anledningen avstyrker vi motionen. När det gäller allmän semesterfond ser utskottet detta som en viktig reform, vilket också regeringen gjort i en skrivelse till riksdagen. Men samtidigt konstaterar utskottet att det finns andra semesterformer i dagsläget som bör behandlas med förtur. Det gäller bl.a. utjämning av semesterförmåner mellan olika arbetstagargrupper. Utskottet anser att någon ändring av nuvarande prioritering inte bör göras. Det andra yrkandet, om förläggning av sparad semester, tillhör de frågor som semesterkommittén kommer att behandla. Med det sagda avstyrks motionen. Utskottet har ingen annan uppfattning än motionärerna om behovet för jordbrukare att ha semester. Men samtidigt konstaterar utskottet att jordbrukarna inte faller inom det nuvarande tillämpningsområdet för semesterlagstiftningen, eftersom de inte är arbetstagare. Enligt utskottet måste således denna fråga lösas i annan ordning, vilket utskottet också framhåller i sitt betänkande. Däremot kommer semesterkommittén att kartlägga olika yrkesgruppers ledighetsvillkor, däribland också jordbrukarnas. Utskottet erinrar om att föräldraförsäkringen utvidgats till att gälla också barn mellan 12 och 16 år som är handikappade eller kroniskt sjuka. Vidare har semesterkommittén till uppgift att sammanföra olika slag av ledighetsregler till ett mer generellt system. Därmed avstyrker utskottet motionen. Slutligen tar Ingegerd Anderlund och Birthe Sörestedt, båda socialdemokrater, i motion 1985/86:A705 upp frågan om dagbarnvårdarnas rätt till semesterledighet. Utskottet konstaterar att dagbarnvårdarna har lagenlig rätt till semesterlön men inte till semesterledighet. Detta beror på att de civilrättsligt betraktas som s.k. okontrollerade arbetstagare, eftersom de arbetar i hemmet. Utskottet har vidare erfarit att Kommunförbundet rekommenderar kommunerna att bevilja dagbarnvårdarna fem veckors semester. Utskottet finner slutligen att semesterkommittén skall behandla dessa frågor och att de också kommer att bli föremål för avtalsförhandlingar. Någon ytterligare åtgärd är därför enligt utskottets mening inte behövlig från riksdagens sida. Fru talman! Med vad jag anfört yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1986/87:3 och yrkar avslag på samtliga motioner.
Fru talman! Gustav Persson säger att semesterkommittén skall behandla frågan om allmänna semesterfonder. Men någonting borde man väl ändå kunna säga: Blir det över huvud taget något förslag i den frågan, när kommer det och vilken utformning kommer det att ha? Det här är bara fagra löften. Nog är väl det beklagligt, när man vet att semesterfonder skulle innebära en bra möjlighet att ge de sämst ställda inom LO-kollektivet en god rekreation. Vidare borde arbetslöshetsunderstöd också vara semestergrundande. Utskottet måste väl kunna diskutera den frågan och framföra sin uppfattning. I stället överlåter arbetsmarknadsutskottet alltihop åt en kommitté utan att ens ange några riktlinjer. Man släpper helt enkelt hela frågan. Det måste väl vara otillfredsställande.
Fru talman! Vi har klart uttalat att vi har prioriterat en utjämning av semesterförmånerna mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Den prioriteringen kvarstår. Också Karl-Erik Persson vet ju att all praktisk politik innebär prioritering: man måste sätta någonting framför det andra. Vi socialdemokrater har satt en utjämning av semesterförmåner mellan olika grupper främst, och vi arbetar efter det. Sedan får semesterkommittén ta hand om övriga uppgifter i sammanhanget. Så har vi alltid arbetat här i landet: En kommitté får utreda frågan och framlägga förslag och så genomför vi reformen. Hela vårt reformverk har faktiskt tillkommit genom att vi har arbetat på det sättet.
Fru talman! Gustav Persson diskuterar hur man arbetar i praktisk politik. Det kan ju diskuteras hur lyckad den arbetsformen har varit. I den här frågan är den ganska misslyckad. Praktisk politik är också att vilja någonting. Här vill tydligen utskottet ingenting utan skjuter hela frågan ifrån sig. Det är det jag angriper. Det finns stora grupper i LO-kollektivet — 37 26 enligt egna utredningar — som inte har en god rekreation, inte kan ta ut en fullgod semester. Men sådana saker tycks inte bekomma er i arbetsmarknadsutskottet — i varje fall inte såvitt man kan se av det här betänkandet.

Fru talman! Utskottet har avstyrkt motionen A705 angående dagbarnvårdarnas rätt till semesterledighet enligt semesterlagen. Anledningen härtill är att dagbarnvårdarnas semesterförmåner redan omfattas av semesterkommitténs uppdrag. Tydligen har semesterkommittén uppmärksammat frågan efter det att vår motion skrivits. Då syftet med vår motion var att frågan skulle ingå i semesterkommitténs uppdrag och detta har uppnåtts, har jag inget att erinra mot att motionen avslås. Men, fru talman, jag skulle ändå helt kort vilja förklara varför den här frågan har så stor betydelse för dagbarnvårdarna. Familjedaghemsverksamhet finns i dag som alternativ barnomsorgsform vid sidan av daghem och fritidshem. Många föräldrar väljer alternativet familjedaghem till sina barn, som är bärare av en egen tradition i sin omsorgsform. I dag har vi omkring 35 000 familjedaghem och dagbarnvårdare. Detta är en barnomsorgsform som vi har haft i många år. Trots detta måste man konstatera att det inte bara är rätten till semesterledighet enligt semesterlagen som inte gäller för dagbarnvårdare. Det finns andra viktiga arbetsrättsliga frågor där dagbarnvårdarna står i strykklass i förhållande till annan barnomsorgspersonal. Det ges också ofta små möjligheter att berika och utveckla denna omsorgsform. Möjligheten att föra ut förskolans idéer, målsättning och arbetsmetoder är begränsade. Barngrupperna är ofta för stora. Utbildningen = Prot. 1986/87:19 är eftersatt för personalen. S november 1986 Om de möjligheter, som jag har gett exempel på, saknas, blir intebara 0 VS dagbarnvårdarna en missgynnad grupp utan även barnen i förhållande till vad som är fallet vid andra barnomsorgsformer. Fru talman! Rätten till semesterledighet är en viktig fråga för alla arbetstagare, så även för dagbarnvårdarna. Likaså känner sig dagbarnvårdarna diskriminerade gentemot annan barnomsorgspersonal när de blir betraktade som en okontrollerad arbetskraft, speciellt med tanke på att all barnomsorgspersonal anställs med samma arbetsskyldigheter gentemot sin arbetsgivare. Det är därför positivt att frågan nu skall behandlas i semesterkommittén, och jag kommer naturligtvis att noga följa frågans fortsatta behandling.

Fru talman! I DELFA:s rapport nr 16, som publicerades i början av året, noterar skribenten, Carina Nilsson på LO, att arbetstidernas utformning inte alltid präglas av insikten om deras grundläggande betydelse för de anställdas hela tillvaro. Hon säger: ” Allt för ofta sitter traditionen och förutfattade meningar i högsätet. Detta 7 gäller både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivarna hävdar ofta att produktionen och företagets ekonomi kräver en viss bestämd uppläggning av arbetstiderna. Arbetstagarna frestas å sin sida ibland att snegla på lönemässiga fördelar med vissa arbetstider och godtar därför en i andra avseenden olämplig förläggning av arbetstiden. Båda parter kan därmed gemensamt lägga hinder i vägen för variation och flexibilitet i arbetstiden för enstaka personer eller grupper av anställda.” Jag tror att detta är helt riktigt. Det har gått slentrian i vår syn på arbetstiden. Åtta timmars arbetsdag var på sin tid ett i allra högsta grad motiverat krav. Det kom att bli en symbolfråga för den då fortfarande unga fackföreningsrörelsen och framstod som den kanske största sociala rättvisefrågan. Att det den gången handlade om en generell arbetstidsförkortning var självskrivet. Arbetstidens längd och den tidens tekniska nivå liksom arbetsmiljön var allmänt sådana att alla behövde en kortare arbetstid. Vi lever och arbetar nu på ett helt annat sätt, och vi är på god väg mot ytterligare förändringar i spåren på ny teknik. Vi måste alla kunna kombinera yrkesarbete med familjeliv, föreningsliv och en, märkligt nog, ganska krävande fritid. I de flesta familjer arbetar båda föräldrarna utanför hemmet, och de måste på något sätt kunna pussla ihop kraven från arbetsplatsen med de krav barnen har rätt att ställa och kraven på att delta i samhällslivet. Tiden måste räcka till allt. Samtidigt medför den nya tekniken och den ökande efterfrågan på köpta eller skattefinansierade tjänster både nya krav och nya möjligheter. Som enskilda arbetstagare behöver vi arbetstider som passar ihop med såväl familjens rättmätiga krav som alla andra förväntningar och önskemål. Som arbetsgivare och konsumenter har vi intresse av att många arbetsuppgifter kan utföras under de flesta av dygnets timmar. Möjligheterna för enskilda arbetstagare och arbetsgivare att finna en formel som passar båda är avsevärt mycket större nu än någonsin tidigare. De kartläggningar av arbetstagarnas önskemål och attityder som DELFA gjort visar att dessa varierar ganska kraftigt mellan olika grupper, könsoch åldersmässigt. Det går inte att generellt säga om människor vill ha kortare eller längre arbetstid. Ett exempel på detta är att knappt tre fjärdedelar av samtliga tillfrågade är nöjda med den arbetstid de har. En femtedel av de heltidsanställda vill minska sin arbetstid, och något fler deltidsanställda vill öka sin arbetstid. Men det finns också en liten grupp heltidsanställda som vill öka sin arbetstid resp. en liten grupp deltidsanställda som vill ytterligare minska sin arbetstid. Vad undersökningarna framför allt visar är att önskemålen varierar. Det går inte att lägga en mall över alla arbetstagare och säga att så här vill de ha det. Varje individ har sina alldeles egna önskemål. Vi har i dag möjligheter att organisera arbetet så att en mycket stor del av arbetstagarna kan få sina önskemål tillgodosedda utan att produktionen av varor och tjänster påverkas negativt. Många gånger blir effekterna på produktionen i stället positiva. Vi har i Sverige varit lyckligt förskonade från de värsta avarterna av den debatt som förts i andra jämförbara länder, där arbetstidsförkortningar uppfattas som ett sätt att minska arbetslösheten. Här insåg de flesta tidigt att arbetstidsförkortningar som inte var motiverade av högre produktivitet inte innebär en fördelning av arbetstillfällen utan snarare en fördelning av arbetslösheten. Den insikten har efter hand växt sig starkare. Kanske beror det på att vi i Sverige —- jämte Belgien — redan har den kortaste arbetstiden bland jämförbara länder, räknat i såväl betald tid som faktiskt arbetad tid. Kanske beror det också på att vi har en unikt stor kvinnlig arbetsmarknad med starkt varierande arbetstider och stor andel deltid. Däremot ställs i Sverige fortfarande krav på en generell arbetstidsförkortning till sex timmar per dag. Det kravet har på sistone kommit att alltmer ifrågasättas. Allt fler börjar inse att det dröjer länge innan ett sådant krav kan realiseras och att det inte är generella arbetstidsförkortningar som behövs i första hand utan i stället bättre möjligheter att anpassa arbetstiden till individuella behov. I den rapport ”Gemensamt ansvar för arbete”, som framlades inför LO-kongressen nyligen, konstateras att kraven på valfrihet när det gäller arbetstider ökar, och man vill kunna pröva flexiblare arbetstidsförläggningar. När vi moderater första gången presenterade tanken på att begränsa arbetstidslagstiftningen till det som från hälsooch säkerhetssynpunkt är absolut nödvändigt, möttes vi av chockerad indignation. Vi angrep arbetarrörelsens stora symbolfråga — den generella arbetstidslagstiftningen, åttatimmarsdagen. Nu skriver Anna Hedborg och Rudolf Meidner i förordet till sin debattskrift ”Ett friår mitt i livet” beträffande de olika programmen för sextimmarsdagen: ”Dessa program, högtidligt stadfästa av kongress efter kongress, har enligt vår mening varit ett hinder för en diskussion av andra önskvärda och samtidigt mindre kostsamma arbetstidsförkortningar. Tiden tycks oss ha kommit för att förutsättningslöst diskutera ett realistiskt program för framtida arbetstidsförkortningar. Hårda principiella bindningar vid generella förkortningar bör kunna ifrågasättas lika mycket som en planlös och ofta av arbetsgivarintressen styrd utveckling mot total flexibilitet på arbetstidsområdet.” Nå, det där sista får jag väl betrakta som ett offer på demagogins altare och samtidigt en markering av socialdemokratins traditionella misstro mot enskilda människors möjligheter och förmåga. Vad som är välgörande och ett friskhetstecken är att man också inom socialdemokratin tycks vara beredd att nu ifrågasätta många av de principer som hittills varit vägledande i debatten. En stor del av förtjänsten av att arbetstidsdebatten i Sverige förts i mer realistiska tongångar än på många håll utomlands tillkommer DELFA. Inom DELFA:s ram har debatten kunnat föras sakligt, och nytt material har successivt tillförts. Jag delar emellertid regeringens uppfattning att DELFA i sin nuvarande form har spelat ut sin roll. Arbetet bör nu kunna bedrivas på ett mer konkret sätt i departementet. Därmed tillgodoses de krav på en samordning av arbetet med olika arbetstidsfrågor som vi har framfört från moderat håll. Enligt vår uppfattning är tiden mogen för att utarbeta förslag till en avreglering i syfte att underlätta utveckling mot större variation och bättre anpassning till såväl de enskilda arbetstagarnas som produktionens krav. Detta sker kanske lämpligast i form av en parlamentarisk utredning. Den nuvarande lagstiftningen ger visserligen stort utrymme för avsteg, men dessa är begränsade till centrala avtal. Enligt vår uppfattning måste arbetstiden kunna regleras mycket närmare de enskilda arbetstagarna och arbetsplatserna. De centrala fackliga organisationerna kan visserligen ta hänsyn till förhållanden som är gemensamma för hela avtalsområdet, men de kan lika litet som lagen ta de individuella hänsyn som är nödvändiga. Tiden är också mogen att avskriva tanken på en generell sextimmarsdag. En sådan är inte ekonomiskt genomförbar inom en rimlig tidsrymd. Det kan också starkt ifrågasättas om den verkligen är önskvärd. Jag har full respekt för de kvinnor som ser en sextimmarsdag för alla som en lösning på deras omöjliga situation att försöka kombinera familjeansvar med ansvar för ett heltidsarbete. Men vi löser inte deras problem genom att hindra andra att arbeta på tider som passar dem. Vi löser det bara om vi skapar möjligheter för en så stor individuell anpassning av arbetstiden som möjligt. Då gör vi det möjligt för såväl kvinnor som män att kombinera arbete och familjeansvar. En avreglering av arbetstiden skulle kunna bli en lika stor reform som på sin tid åttatimmarsdagen. Den skulle kunna initiera det nytänkande som krävs hos såväl arbetsgivare som arbetstagare och deras organisationer för att vi på bästa sätt skall kunna ta vara på de möjligheter som framtidens teknik och produktionsformer kommer att kunna erbjuda.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

Herr talman! De lagstadgade arbetstidsförkortningar som genomförts under 1900-talet har även medfört att skillnader i arbetstid minskat. Genom den allmänna arbetstidslagen i början av 1970-talet uppnåddes ett länge eftersträvat mål för stora grupper av arbetstagare, nämligen 40 timmars arbetsvecka. På våren 1982 beslöt riksdagen på förslag av dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemar Eliasson om en ny arbetstidslag, den lag som för övrigt fortfarande gäller. Allteftersom förkortningar av arbetstiden har genomförts har det ursprungliga skyddsmotivet bakom arbetstidslagstiftningen fått mindre betydelse. I stället har andra välfärdsmål kommit i förgrunden, t.ex. en utökad fritid. Förkortad arbetstid framstår för många också som ett alternativ till löneökningar. De förhoppningar som fanns under 1970-talets mitt om en relativt snabb nedgång till sex timmars arbetsdag har inte kunnat infrias. Samtidigt säger arbetsmarknadsutskottet att det i dag råder en principiell bred enighet om att en sådan reform bör utgöra det långsiktiga målet för insatser på arbetstidsområdet. Arbetstidsfrågorna har också ur jämställdhetssynpunkt en viktig aspekt. Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden har förändrat arbetsfördelningen i hemmet, vilket medfört nya problem när det gäller användningen av tiden. Den ökade förvärvsfrekvensen bland kvinnor har i stor utsträckning lett till deltidsarbete. De skillnader i arbetstid mellan t.ex. industriarbetare och tjänstemän som fanns under det tidiga 1900-talet har alltmer utjämnats. Den mest påfallande skillnaden i dag vad arbetstidens längd beträffar finns mellan heltidsoch deltidsarbetare. Deltidsarbetarens villkor finns det anledning att starkt uppmärksamma. I flera kollektivavtal har rekommendationer om deltidsarbete tagits in som handlar om villkoren för deltidsarbete. Sedan den allmänna arbetstidslagen trädde i kraft har en rad lagregler kommit till vid sidan av denna lagstiftning, vilka ger arbetstagaren rätt till ledighet från arbetet eller till deltidsarbete. Dessa regler påverkar i hög grad arbetstidsmönstret. Till det betänkande som vi nu behandlar finns också fogat ett yrkande från folkpartiet om en utvärdering av erfarenheterna av flexibel arbetstid. I reservation 6, som också centern står bakom, påpekar vi att en större flexibilitet och anpassning av individens önskemål bör genomsyra arbetslivet. En ökad valfrihet då det gäller arbetstidens förläggning och omfattning skulle få betydelse för t.ex. kvinnors möjligheter att förlänga sin arbetstid och för männen att förkorta sin. Vi menar att det skulle ge bättre möjligheter för kvinnor och män att mer ägna tid och omsorg åt barn eller åt andra värdefulla aktiviteter i samhället. Därför föreslår vi att riksdagen tar initiativ till en utvärdering av erfarenheterna av den flexibla arbetstiden hittills och att regeringen ges i uppdrag att komma med en sådan utvärdering. Herr talman!

Herr talman! Formerna för arbetet med arbetstidsfrågorna övervägs för närvarande inom arbetsmarknadsdepartementet. Det har vi fått veta i vårt utskottsarbete, utifrån att man aviserat att DELFA-gruppen skall upplösas. Regeringen anser tydligen att DELFA-gruppen har gjort sitt. Ännu en parlamentariskt sammansatt kommitté skall bort. Jämställdhetskommittén har som bekant redan eliminerats. Den här utvecklingen bådar inte gott. Vad blir nästa inskränkning av det parlamentariska inflytandet? Förslaget om att upplösa den här arbetsgruppen måste ha kommit som en lika stor överraskning för socialdemokraterna, eftersom även deras ledamöter föreslagit nya arbetsuppgifter för gruppen via motion. I princip har alla som lämnat in motioner om arbetstiderna lagt fram förslag om uppdragsuppgifter till DELFA-gruppen; även Maj-Lis Lööw har gjort så. Kan Gustav Persson eller någon annan då förklara varför gruppen inte längre behövs, nu när riksdagsledamöterna tycks ha behov av dess tjänster! Förkortad arbetstid är ändå för människorna en oerhört viktig fråga. Med anledning av DELFA-gruppens minskade framtidsutsikter tog jag mig friheten att gå igenom delar av det material som gruppen producerat i form av statistik, analyser, debattinlägg m.m. Materialet är mycket inne hållsrikt och borde kanske studeras intensivare än vad som skett. Många intressanta vinklingar finns där. I materialet behandlas frågor som nu finns med i det betänkande vi skall besluta om i dag — sex timmars arbetsdag, flexibla arbetstider, övertid m.m. Herr talman! Utskottet har i betänkandet konstaterat att det i dag i princip råder en bred enighet om att en reform om sex timmars arbetsdag bör utgöra det långsiktiga målet för politiken på arbetstidsområdet. Utskottet noterar emellertid också att det största hindret är en fråga om prioritering mellan resurskrävande områden. För centerpartiets del kan jag säga att vi hela tiden har ansett att en arbetstidsförkortning skulle innebära stora förbättringar för många. För ossi centerpartiet har det alltid framstått som mycket klart att t.ex. föräldrar behöver förkortad arbetstid för att kunna vara tillsammans med sina barn i större utsträckning och för att familjen skall ges större livskvalitet därigenom. Vi har därför länge slagits för sex timmars arbetsdag för föräldrar med små barn. Vårt förslag om vårdnadsersättning ger möjlighet för väldigt många att minska sin arbetstid med två timmar per dag, utan att förlora ekonomiskt på detta. Det finns i dag inte något förslag till finansiering av en reform som innebär sex timmars arbetsdag. Vi har i alla fall lagt fram det här förslaget om sex timmars arbetsdag för den grupp som framstår som mycket angelägen när det gäller förkortad arbetstid. Tyvärr har vi inte fått majoritet för det förslaget. För centerns del har det varit viktigt att markera behovet av en möjlighet till förkortad arbetstid, så att människor kan anpassa arbetstiden till sina egna förhållanden. Har jag små barn, vill jag vårda en anhörig, är jag gammal, vill jag studera — ja, då skall jag kunna minska min arbetstid även så mycket att den blir kortare än sex timmar per dag. Det handlar om ökad valfrihet för individen utifrån den enskildes sociala situation. I slutet av DELFA-rapport nr 16 står det att förläggningen av arbetstiden kan vara väl så viktig som dess längd. Handlar problemet om förläggning av arbetstiden, både vad gäller dag, vecka, år och livstid? Eller är det så att flexiblare arbetstider kommer att leda till kortare arbetstider över lag? Det kanske t.o.m. är så att sex timmars arbetsdag löser frågan om flexibel arbetstid till en viss del. Detta är faktiskt inte klarlagt. Det är inte heller klarlagt hur samhällsplanering t.ex. påverkas av ökad flexibilitet i arbetslivet när det gäller arbetstiden. Jag tänker då på servicebehov, kommunikationer, boende m.m. Inte heller vet vi hur mäns och kvinnors arbetstider skulle påverkas. Därför har vi från centerpartiet ansett det vara viktigt att få en utvärdering av erfarenheterna på arbetsmarknaden av flexibla arbetstider, en utvärdering som även visar hur många som jobbar t.ex. sex timmar om dagen. Då utskottsmajoriteten gått emot förslaget om en sådan utvärdering, har vi reserverat oss tillsammans med folkpartiet. Jag yrkar därmed bifall till reservation 6.

Herr talman! Kravet på sex timmars arbetsdag har av landets ekonomiska 5 november 1986 och politiska maktelit och Organisationssverige skjutits undan till förmån för. =S flexibla arbetstidsformer. Svenska arbetsgivareföreningen, SAF, är på god väg att nå sitt mål att konjunkturanpassa arbetsliv och arbetsrytm efter företagens behov och kapitalets vinstintresse. Regeringen har helt kapitulerat inför denna utveckling. Målet om sex timmars arbetsdag har regeringen skjutit framåt till långt efter år 2000. Det är också nödvändigt att ta kamp för en hård begränsning av övertiden, Sex timmars arbetsdag har varit ett krav sedan första halvan av 1970-talet och har drivits främst av kvinnorörelsen och vpk. Bred enighet råder om behovet av kortare arbetsdag. Om sättet på vilket en arbetstidsförkortning skall genomföras och när det skall ske finns det delade meningar. Utredning har lagts till utredning. Dyrbar tid har gått förlorad. Nu talas alltmer om flexibla lösningar och särlösningar. Inom DELFA -— delegationen för arbetstidsfrågor — har inriktningen alltmer blivit att diskutera särlösningar och flexibla arbetstider. Högkonjunkturen och ett totalt reformstopp på arbetstidens område har inneburit att medelarbetstiden ökat från 35,9 timmar per vecka 1981 till 36,7 timmar per vecka 1985. Övertiden spelar en stor roll. Försämringarna av arbetstidlagen och kraftiga reallöneförsämringar är några av orsakerna till det ökade övertidsuttaget. Övertiden måste nu begränsas. I en första etapp bör övertiden begränsas till högst 50 timmar per år. Samtidigt måste åtgärder sättas in för att stoppa flexibla arbetstider som försvårar en övergång till en kortare arbetsdag. En fortsatt utveckling mot övertid och flexibla arbetstider strider direkt mot social rättvisa och jämlikhet. Kvinnors kamp för jämlikhet och frigörelse, rättvis fördelning av hemarbetet och fler jobb, kräver att åtgärder mot övertid och flexibla arbetstider och för en allmän förkortning av arbetsdagen påbörjas. DELFA -— delegationen för arbetstidsfrågor — har enligt regeringen att stimulera debatten i arbetstidsfrågor. Resultatet har blivit att ett politiskt organ har tagit fram material till diskussion, medan storfinansen genomdrivit sin arbetstidslinje. Om det råder enighet om målet om sex timmars arbetsdag, bör ett sådant förslag snarast framläggas. En kortare arbetstid skulle betyda mycket för barnen och framför allt för kvinnorna. Mer än hälften av de yrkesverksamma kvinnorna har i dag någon form av deltidsarbete. De har på eget initiativ redan genomfört en arbetstidsförkortning. En förkortning av arbetstiden till sex timmars arbetsdag skulle ge många lågavlönade deltidsarbetande kvinnor ett välbehövligt lönelyft. Sex timmars arbetsdag skulle också ge kvinnorna möjligheter att delta i arbetslivet på lika villkor med männen. I dag är heltidsarbete med egen försörjning oftast omöjligt att kombinera med ansvar för hem och familj. En förkortning av arbetstiden skapar utan tvivel fler arbetstillfällen. Det är inte fråga om att dela på jobben, som många motståndare till en arbetstidsförkortning vill göra gällande. Arbetslösheten avskaffas inte enbart genom 7 att man delar på den tillgängliga mängden arbete. Arbetslösheten skapas av de motsättningar som präglar den kapitalistiska produktionsprocessen. Minskningen av mängden mänskligt arbete fortsätter, oavsett arbetstidens längd. Därför kan inte full sysselsättning i klassisk mening uppnås vid oförändrad längd på arbetsdagen. En arbetstidsförkortning skall självfallet kombineras med en omläggring av industrioch regionalpolitiken och en satsning på den offentliga sektorns bristområde. Det är fråga om att på ett för de arbetande bra sätt tillgodogöra sig de vinster som görs i samband med datoriseringen och elektronikens genombrott i arbetslivet. Förkortningen av arbetsdagen till sex timmar skall ske med full lönekompensation till lågoch mellanlönegrupperna. Därmed blir arbetstidsförkortningen även ett viktigt fördelningspolitiskt instrument. En omfördelning av landets resurser, som en arbetstidsförkortning kan innebära, bör bl.a. ske genom en produktionsbeskattning. För skiftarbetare och andra med obekväm arbetstid är det en viktig rättvisefråga att det sker en snabb arbetstidsförkortning och att förkortningen sker av den dagliga arbetstiden. Skall en daglig arbetstidsförkortning genomföras krävs beslut nu. I annat fall kommer SAF och storfinansen att helt genomföra sina arbetstidsformer, flexibilitet och konjunkturanpassade arbetstider. Man blir litet fundersam när man läser utskottets betänkande och de motiveringar som utskottsmajoriteten för fram i samband med yrkandet om avslag på de motioner vi har lagt fram. Utskottet skriver att motionerna med krav på sex timmars arbetsdag avstyrks men uttalar samtidigt bl.a.: ”I dag kan konstateras att det i princip råder en bred enighet om att en sådan reform bör utgöra det långsiktiga målet för politiken på arbetstidsområdet.” Om vi är överens, varför genomför vi då inte denna reform? Det är den första frågan som måste ställas.

Då skulle man lika gärna kunna se hur det var på 1940-talet, men så långt tillbaka skall man naturligtvis inte gå. Jag tycker att man åtminstone kunde föra fram de senaste åren och utifrån förhållandena då ha en mer realistisk bild av vad det handlar om. Man skall förhandla om detta, och arbetstagarna är i minoritet när det gäller att få en ordentlig prövning av lagen. Kravet på sex timmars arbetsdag har aldrig varit så stort som det är nu ute bland arbetarna. Arbetstidslagen, som man också krånglat bort, var en skyddslag. Utskottet skriver vidare i betänkandet: ”Som motionärerna framhåller har övertidsuttaget ökat något under de senaste årens högkonjunktur.” När det gäller den bedömningen och de tankegångarna är man antingen väldigt snäll eller väldigt omedveten om vad som egentligen hänt på det här området. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 5.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande om arbetstid behandlar fem motioner. I motion 1985/86:A748 av Alf Wennerfors m.fl. begärs en översyn av arbetstidslagstiftningen. Lagstiftning bör enligt moderaternas motion begränsas till det absolut nödvändiga — parterna skall ha vida ramar, sägs det, och de lokala fackliga organisationerna stort inflytande. Man vill ha individuella avtal om arbetstidens längd och förläggning. De här motionerna från moderaterna är gamla bekanta som dyker upp varje år i riksdagen. Moderaterna talar så fint om att anpassa arbetstiderna till den tekniska utvecklingen och till de enskilda människorna. Man talar om individuell planering över livscykeln med hänsyn till familjeförhållanden, frivilligt arbete, studier och allt vad man kan hitta på som låter positivt. Man talar som vanligt om större frihet. Men här kan man med Ernst Wigforss klassiska fråga undra: Frihet för vem? Är det arbetstagaren eller arbetsgivaren som skall få större frihet i val av arbetstid? En historisk studie visar att när moderaterna och den gamla högern skulle ta ställning mellan arbetstagare och arbetsgivare har alltid arbetstagaren fått stryka på foten. Så har gällt i arbetstidsfrågan som i många andra frågor. Detta, herr talman, kan vara intressant att konstatera nu sedan moderaterna fått en partiledare som ofta vill göra historiska återblickar. De motioner som nu föreligger har samma syfte, dvs. att stödja arbetsgivarparten. Jag kan inte tolka den av moderaterna begärda översynen av arbetstidslagstiftningen på annat sätt. Arbetstidslagen är i sin helhet dispositiv. Det betyder att man i centralt slutna kollektivavtal kan göra undantag för hela lagen eller för delar av den. Nyligen har, anför utskottet, ett kollektivavtal mellan Verkstadsföreningen och Svenska metallindustriarbetareförbundet helt kommit att ersätta arbetstidslagen. Vidare kan genom avtal undantas vissa arbetstagare eller kategorier av arbetstagare. Tillfälliga uppgörelser kan slutas på det lokala planet. Utskottet slår återigen fast att arbetstidslagen inte medför sådana låsningar som motionären gör gällande. Utskottet avstyrker alltså moderaternas motioner. Herr talman! I två motioner behandlas frågan om sex timmars arbetsdag. I motion 1985/86:A730 av Maj-Lis Lööw m.fl. yrkas att riksdagen uttalar sig för målet sex timmars arbetsdag för alla och att DELFA får i uppdrag att undersöka olika finansieringsalternativ. I motion 1985/86:A734 av Lars Werner m.fl. yrkas bl.a. att beslut tas i riksdagen under 1980-talet om sextimmarsdag och att sjutimmarsdag införs från 1987 för arbetstagare med skiftarbete och tunga och hälsofarliga arbeten. Utskottet konstaterar att det i princip råder enighet om att en reform som ger sex timmars arbetsdag bör genomföras. En sådan reform är resurskrävande. Hur fort man kan gå fram måste vägas mot andra sociala mål och hur mycket man lönemässigt kan avstå. Det gäller framför allt för låglönegrupperna, där kvinnorna utgör en stor grupp. När en sextimmars arbetsdag kan genomföras är också en fråga för arbetsmarknadens parter. De måste enligt utskottets mening få göra prioriteringar om fördelningen av tillgängligt utrymme som tillgodoser medlemmars intresse. Av det sagda framgår att det inte nu är möjligt att fastställa en tidsplan för genomförandet av sextimmarsarbetsdagen. Innan en generell arbetstidsförkortning kan bli verklighet, bör det dock enligt utskottets mening vara möjligt att i första hand minska arbetstiden för särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis gälla skiftarbetare, arbetstagare med oregelbundna arbetstider och småbarnsföräldrar. Redan nu hart.ex. kontinuerligt och intermittent treskiftsarbetande, fortlöpande tvåskiftsarbetande och underjordsarbetande förkortad arbetstid. Från den 1 juli nästa år får tvåskiftsarbetande 38,5 timmars arbetsvecka och 38 timmar från den 1 juli 1988. DELFA skall upphöra, enligt vad som har meddelats. Utskottet utgår från att de frågor som behandlas i DELFA även i fortsättningen kommer att få hög aktualitet inom arbetsmarknadsdepartementet. Därvid bör stor vikt läggas vid finansieringsfrågan, något som också förs fram i motionen av Maj-Lis Lööw m.fl. När det gäller övertidsuttag och flexibla arbetstider, som också tas upp i motion 1985/86:A734 av vpk, vill utskottet erinra om att lagen även i dessa delar är dispositiv och kan ändras eller ersättas med kollektivavtal. Detta har också skett i ett stort antal fall. Övertidsuttaget i vårt land är vid en internationell jämförelse lågt. I januari 1986 var det totala övertidsuttaget 2,8 0 trots att vi är inne i en högkonjunktur. Detta skall ses mot att övertidsuttaget aldrig vid något tillfälle har understigit 2 90 — alltså en mycket liten höjning, trots högkonjunkturen. Utskottet kan inte dela uppfattningen att man bör sätta stopp för flexibla arbetstider, en uppfattning som förs fram i vpk:s motion. Denna rörlighet måste finnas på en arbetsmarknad som är så föränderlig som den svenska. Det måste ankomma på arbetsmarknadens parter att noga följa denna utveckling och vidtaga de åtgärder som är erforderliga. I en partimotion från folkpartiet, 1985/86:A604, yrkas på en utvärdering av erfarenheter av flexibel arbetstid. Som nyss nämnts följer parterna på arbetsmarknaden denna fråga. Utskottet utgår vidare från att man inom regeringens kansli också följer utvecklingen och vidtager de åtgärder i form av utredningar, utvärderingar m.m. som kan bli nödvändiga. Herr talman! Med vad jag anfört yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 1986/87:4 om arbetstid och avslag på samtliga motioner.

Herr talman! Gustav Persson började med att citera vår motion. Det gläder mig. Den inte bara låter positiv, Gustav Persson, utan den är positiv. Jag tycker, när jag lyssnar till Gustav Persson, att det är trist att höra att han inte på något sätt återspeglar den debatt som trots allt förs inom socialdemo kratin och fackföreningsrörelsen när det gäller arbetstidsfrågor. Personer som Gösta Rehn, Rudolf Meidner, Anna Hedborg m.fl. har en helt annan insikt i de här frågorna än Gustav Persson tycks ha. Denna nya insikt präglade i viss mån också LO-kongressen nyligen, och jag tror att den kommer att prägla debatten framöver. Jagtror att det är mycket viktigt att vi försöker komma från den fixering vid generella lösningar som råder — kanske allra mest här i kammaren. Den fixeringen hindrar en konstruktiv debatt och konstruktiva lösningar. Vi har i dag ett arbetsliv och ett samhällsliv som ser helt annorlunda ut än på 1920 och 1930-talen. Det upptäcker nog Gustav Persson om han ser sig omkring utanför det här huset. Det finns människor som är väl utbildade för kvalificerade arbetsuppgifter, som är i stånd att fatta mycket långtgående beslut som rör privatekonomi, familjeförhållanden och allt annat — men som när det gäller sin egen arbetstid skall vara bundna vid avtal som har antagits centralt. Gustav Persson refererar liksom utskottsmajoriteten i övrigt till avtalet mellan Metall och Verkstadsföreningen. Det avtalet omfattar bortåt en halv miljon Metallmedlemmar i Sverige. Det kanske inte är en händelse, men nu förs också inom Metall en mycket intressant debatt om arbetstidsbank osv. Också där förs en debatt som går i helt andra riktningar än Gustav Perssons inlägg gjorde. Men man kan exempelvis också fundera över hur det kommer sig att det inom Metalls område finns så få kvinnor som det gör. Är den stelhet som parterna visar i sin syn på arbetstiden orsak till att kvinnor inte har sett verkstadsindustrin som ett attraktivt arbetsfält? Det kan vara en av förklaringarna. Det skulle vara intressant att höra vad Gustav Persson har att säga om arbetstidens betydelse för motverkande av den uppdelning som vi i dag har inom arbetsmarknaden, där kvinnor i stort sett ensidigt arbetar inom en sektor medan män dominerar andra sektorer, där kvinnor inte släpps in. Jag har för min del den uppfattningen att arbetstiden har mycket stor betydelse för den utvecklingen.

Herr talman! Jag måste fråga Gustav Persson om inte arbetstidslagen, vars bestämmelser nu kan förhandlas bort, egentligen har karaktären av en skyddslag. Pengar för genomförande av sextimmarsdagen bör man såvitt jag förstår ta från kapitalägarna. Så mycket pengar som dessa i dag har har de väl aldrig tidigare kunnat redovisa. Gustav Persson motiverar sitt avslagsyrkande med att det är arbetsmarknadens parter som skall förhandla. I klartext betyder det att starka parter kommer att träffa bra avtal, medan svaga parter kommer att få sämre avtal. Det kan väl inte vara meningen att vi skall avstå från alla de lagstadgade möjligheter att ingripa som kommit till för att skydda de svagaste och sämst ställda? Det skulle i så fall betyda att man i vissa förbund kommer att få en arbetstidsförkortning och att man i andra förbund inte kommer att få en sådan. Med den politiken kommer de som bäst behövde den kanske inte att få den. Jag tycker att det är helt obegripligt att utskottsmajoriteten menar att detta skall klaras av arbetsmarknadens parter och att den totalt struntar i vad som då kommer att hända på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag hade hoppats att Gustav Persson skulle säga att en parlamentarisk grupp med uppgift att arbeta med förslag om arbetstidsförkortningar planeras, men såvitt jag kunde höra nämndes inget sådant. Det kommer kanske inte heller att bli så. Jag hävdar mycket bestämt att det för att vi skall kunna genomdriva något slags arbetstidsförkortning här i Sverige behövs en bred parlamentarisk uppslutning kring en sådan åtgärd. Det kan vi inte åstadkomma på ett riktigt sätt om inte en parlamentarisk grupp med direktiv att utarbeta ett förslag till arbetstidsförkortning tillsätts. DELFA gruppen hade inte fått några direktiv som gav den rätt att lägga fram förslag, vilket jag anser är nödvändigt. Även om t.ex. arbetsmarknadens parter får i uppdrag att lösa detta, kanske de ändå behöver hjälp ett stycke på vägen av en sådan här grupp, så att man snabbare kan genomdriva t.ex. sex timmars arbetsdag. Jag skulle vilja höra av Gustav Persson om det förekommer några tankar på tillsättande av en parlamentarisk grupp.

Herr talman! Förra året hänvisade Sonja Rembo till Gösta Rehn när hon argumenterade för flexibel arbetstid osv. I år hänvisar hon till Carina Nilsson i samma syfte. Jag har ofta kontakt med dessa personer och vet att man inte kan använda deras argument som stöd för sådana åsikter som Sonja Rembo för fram. Vad menar man egentligen med flexibla arbetstider? Är det på arbetstagarens eller på arbetsgivarens villkor som de skall genomföras? Moderaterna anför i sin motion att lagstiftningen står i vägen för en flexibel arbetstid. Historien lär oss att när lagstiftningen är kraftlös är det de svagare på arbetsmarknaden som drabbas. Moderaterna talade förra året t.o.m. om att man borde ändra ILO-konventionen för möjliggörande av flexibla arbetstider. Inte kommer det att gynna arbetstagarna och de svaga, tvärtom. Sonja Rembo säger dessutom att en sådan åtgärd skulle hjälpa kvinnorna. Alla vet att kvinnorna fortfarande har en svagare ställning på arbetsmarknaden, och varje sådan åtgärd skulle minska kvinnornas möjligheter att bli jämställda med männen. Jag tror att det finns all anledning att fortfarande ha kvar nuvarande lagstiftning för att verkligen kunna stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Till Görel Thurdin vill jag säga att DELFA har arbetat i tolv år. Regeringen har därför bedömt att nya former för utredningsarbetet med arbetstidsfrågorna kan vara viktigt. Det är säkert ett skäl till att man nu tar upp frågorna inom arbetsmarknadsdepartementet, så att nya bedömningar kan göras om hur man skall fortsätta utredningsarbetet. När en utredning har arbetat i tolv år finns det anledning att fundera över om man kan finna nya former för att utveckla ett så viktigt område som arbetstidsfrågorna.
Herr talman! Gustav Persson tycker inte om att jag citerar socialdemokratiska debattörer som har en annan åsikt än han, sådana som har en åsikt som i stor utsträckning sammanfaller med min. Jag kan förstå att han inte tycker om det, men jag kommer att fortsätta att citera. Det kan Gustav Persson vara lugn för. Lagstiftningen gynnar de svaga, menar Gustav Persson. Vi har haft arbetstidslagen sedan 1919, om jag minns rätt. Under tiden har kvinnorna fått en arbetsmarknad där de är verkligt svaga, trots arbetstidslagen, trots den långtgående reglering vi har av hela arbetsmarknaden, trots de stora rättigheter som fackföreningsrörelsen har fått och trots att vi har en stark fackföreningsrörelse. Hur kommer det sig, Gustav Persson, att kvinnornas arbetsmarknad trots alla dessa regleringar, trots all denna lagstiftning, trots alla dessa generella åtgärder kanske är kanske den svagaste i Europa, om man räknar med jämförbara länder? Hur kommer detta sig? Är det inte dags, Gustav Persson, att börja tänka i andra banor, att lita på och bygga på de enskilda människornas egna förutsättningar, att låta dem själva bestämma hur de vill ha det? Jag tror att de klarar det väldigt mycket bättre än vi gör här i riksdagen och väldigt mycket bättre än man klarar det på Norra Bantorget. Det är det vi moderater eftersträvar. Vi eftersträvar en arbetsmarknad och en arbetstidslagstiftning där människor får fatta sina egna beslut. Vi har starka fackföreningar. De har möjligheter att gå in om de upptäcker att någonting håller på att gå snett. Jag tror inte att det kommer att gå snett. Arbetstagarna i dag har helt andra kvalifikationer, en helt annan ställning än de hade i början av detta sekel när arbetstidslagen antogs. Den präglas av den filosofi som tydligen fortfarande är vägledande för Gustav Persson då han ser på de här frågorna. Jag tycker att Gustav Persson skall börja fundera i nya banor. Jag vill ansluta mig till Görel Thurdins fråga. Hon fick inget svar. Men jag vill också gärna ha ett svar på den frågan. Nu har regeringen tagit över arbetet med arbetstidslagstiftningen och alla andra lagar som har med arbetstiden att göra. Hur avser regeringen att hantera hela detta komplex? Kommer man tillbaka till riksdagen, kommer man att koppla in de andra partierna, kommer man att ta till vara den mycket konstruktiva debatt som förekommer i Sverige i dag? Kan Gustav Persson svara på det?
Herr talman! Gustav Persson undrade vad vi egentligen menade med flexibla arbetstider. Då förstår vi allihop att det råder en viss osäkerhet om vad som menas med det. Därför är det inte så konstigt att vi kräver att få någon form av utvärdering och en djupare penetrering rörande flexibla arbetstider, som vi lägger till det övriga analysmaterial som finns. Jag kan förstå våndan inom DELFA-gruppen i slutskedet av detta arbete, då man inte haft sådana direktiv att man under tolv års tid har kunnat lägga fram förslag. Då är det dags, Gustav Persson, att skaffa en grupp som får de direktiven, och den skall vara parlamentariskt sammansatt, annars får vi ingen bred uppslutning kring förslagen.

Herr talman! Gustav Persson säger att den huvudsakliga orsaken till att utskottet har avstyrkt våra motioner om sex timmars arbetsdag är att de sämst ställda inte har råd att finansiera en arbetstidsförkortning genom minskade löner. Då vill jag fråga Gustav Persson: Kan ni inte i er vildaste fantasi tänka er att arbetstidsförkortningen kan finansieras av arbetsgivaren? Är det helt otänkbart att låta kapitalet betala arbetstidsförkortningen — och i så fall varför? Anser Gustav Persson att företagen inte har tillräckliga vinster? Är det därför man inte vill få kapitalägarna att betala arbetstidsförkortningen? Vad man här talar om hela tiden är att arbetarna skall betala reformen. Då förstår jag att vi aldrig kommer att få råd med sex timmars arbetsdag.

Herr talman! Först vill jag till Sonja Rembo säga att vad hon gör här, när hon citerar Carina Nilsson, Gösta Rehn och Rudolf Meidner, är att förvanska vad de menar. Gösta Rehn har själv konstaterat att man inom OECD-länderna från arbetsgivarhåll har förvanskat begreppet flexibel arbetstid. Man ser det helt ur produktionssynpunkt, och man talar om drifttid i stället för arbetstid. Man avser också, när man diskuterar i andra sammanhang, att ta bort den solidariska lönepolitiken, minska anställningstryggheten och införa ett system med flexibel arbetstid. Det är alltså i de termerna man diskuterar, och det är vad Sonja Rembo också indirekt gör. Jag har här hänvisat till vad Gösta Rehn själv har konstaterat. Det är viktigt att framhålla detta, eftersom Sonja Rembo så ofta citerar honom. Han säger att man försöker utnyttja flexibilitet för att fördärva arbetsförhållanden. Jag tycker att Sonja Rembo i sina anföranden här har givit ett bra exempel på det — att arbeta precis efter den princip som många arbetsgivare tillämpar. Det kan inte vi socialdemokrater ställa upp på — man må sedan aldrig så mycket hänvisa till arbetarrörelsens stora idéskapare som Gösta Rehn och Rudolf Meidner. Karl-Erik Persson låtsas som om inte sex timmars arbetsdag är resurskrävande i vårt land. Så gör också vpk när det gäller många av de reformer man föreslår. Det är inget fel på era reformer, de är socialt och bra inriktade. Men man kan inte genomföra dem om man inte kan skapa resurser för deras genomförande. Det är ju inte så enkelt att man bara kan säga: Det här skall kapitalet betala. Vi har ju en stor offentlig sektor som också måste klara av detta. Det är viktigt att vi inte tar alla resurser till ett enda ändamål. Det vill ni ständigt göra när ni inom vpk argumenterar för finansiering. Då skall egentligen alla resurser gå till just det ändamål som man för tillfället pratar om. Det är orealistiskt. Det är också orealistiskt när ni vill att man skall minska övertiden till 50 timmar. Förmodligen skulle svensk verkstadsindustri inte kunna klara sig — och inte heller många andra industrier i högkonjunkturen — om man drog till så kraftigt. Det är en realistisk inställning som fackföreningsrörelsen har i det här landet — att man inte kan gå fram på det sättet om man vill ha en god utveckling inom svensk industri.

Herr talman! Det är förvisso inget stort tänkande om arbetstidsfrågorna som kommer till uttryck i det betänkande från arbetsmarknadsutskottet som vi nu diskuterar. Det kommer knappast att gå till historien som någon milstolpe i arbetstidspolitiken. Man får leta efter russinen och ta väl vara på dem när man hittar dem. Det är tydligt, även om det har varit en intressant debatt här i kammaren i dag, att det i första hand är utanför den här salen som arbetstidsdebatten förs. Visst är det så, som utskottet säger, att det är parterna på arbetsmarknaden som i första hand måste göra prioriteringarna beträffande det tillgängliga utrymmet. Det är med andra ord de ekonomiska realiteterna som styr parternas beredvillighet att lyfta fram arbetstidsförkortningarna som ett viktigt välfärdsmål. Jag tror inte att vi här i kammaren kan forma en arbetstidspolitik som går emot eller som går snabbare fram än vad som är förankrat hos framför allt de fackliga organisationerna. Jag har därför aldrig kunnat förstå sådana yrkanden som de som ställs i vpk-reservationen nr 3. Omiinte annat — det har redan framhållits här — borde väl även vpk kunna inse att arbetstidsförkortningarna måste ske i en takt som de lägst avlönade orkar med, de som inte har råd att själva betala en arbetstidsförkortning med lägre lön. Vad vi däremot borde kunna diskutera och t.o.m. uttala här i kammaren är först och främst vilka mål man bör ha för en framtida arbetstidsförkortning, vilka värden man vill uppnå. Då blir det också naturligt att diskutera hur en arbetstidsförkortning eller hur hela den framtida arbetstidspolitiken skall utformas för att vi skall kunna slå vakt om dessa värden. Det är väl känt att vi som undertecknat motion A730 — i vpk:s reservation kallas vi ”ledande företrädare för det socialdemokratiska kvinnoförbundet” — anser att den dagliga generella arbetstidsförkortningen bäst tillgodoser de syften som vi vill nå med en kortare arbetstid. Starkt individuella eller flexibla lösningar gynnar alltid de starka, gynnar arbetsgivarintressena och fortsätter att öka trycket på kvinnorna att stå tillbaka i fråga om arbetstid och inkomst för att kunna upprätthålla den traditionella rollen som huvudansvarig för hemmet och barnens skötsel. När jag läste reservation 6 fick jag i förstone för mig att centeroch folkpartiledamöterna i utskottet inte alls hade förstått det här. Men efter att ha lyssnat till Görel Thurdin förstår jag att det egentligen inte är den typen av flexibilitet och starkt individuella lösningar som man från det hållet är ute efter. Till Sonja Rembo skulle jag vilja säga att jag håller med henne på en punkt —det är inte ofta jag gör det — nämligen om att arbetstiden har en mycket stor betydelse för den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det är bara det att vi drar helt olika slutsatser av detta. Den deltidsarbetsmarknad som vi har fått här i landet, i brist på en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag, är det yttersta exemplet på stor flexibilitet och mycket individuella lösningar. Det har också visat sig att det har konserverat en könsuppdelad arbetsmarknad. En generell daglig arbetstidsförkortning, inom vilken det också finns utrymme för erforderlig flexibilitet — enligt vad jag förstår instämmer Görel Thurdin också i det — skulle kunna utjämna arbetstiden mellan kvinnor och män och ge även svaga och nytillkomna på arbetsmarknaden en grundtrygghet. Utskottet säger också att ”det i princip råder — — — enighet om att en sådan reform” — dvs. sextimmarsdagen — ”bör utgöra det långsiktiga målet för politiken på arbetstidsområdet”. Jag antar att det är ett försök att hålla med oss motionärer utan att behöva bifalla vårt krav på ett uttalande i den riktningen av riksdagen. Vårt andra krav gäller finansieringen. Huvudinvändningen mot att snabbt genomföra sextimmarsdagen är och har hela tiden varit kostnaderna. Vi ville försöka hitta nya grepp för att komma ur denna blockering, och vi ville att DELFA skulle ta sig an möjliga finansieringsalternativ. Nu får vi veta att DELFA skall läggas ned. Också jag beklagar detta. Jag tycker nämligen att mycket värdefullt har tillförts debatten tack vare just DELFA:s existens. Men utskottet säger att departementet måste fortsätta utreda bl.a. finansieringen av arbetstidsförkortningar. Det hade naturligtvis varit önskvärt — det har redan efterlysts här — att det mer konkret hade kunnat uttryckas hur detta skulle ske. Herr talman! Jag som noga följer arbetstidsdebatten är delvis optimistisk. Inte bara inom mitt eget parti utom inom hela arbetarrörelsen finns nu ett stort intresse för arbetstidsfrågorna. Men det finns också en risk för att bollen blir liggande mitt på planen och att ingen från vare sig den fackliga eller politiska planhalvan i något parti eller från arbetsmarknadens parter sätter bollen i rullning. I stället väntar man ut varandra. Herr talman! Frestelsen att yrka bifall till min motion A730 är stor. Men eftersom den uppenbarligen skulle falla tidigt i en förberedande votering känns det inte särskilt meningsfullt att göra det. Jag nöjer mig således med att konstatera det viktiga som i alla fall har kommit ut av detta utskottsbetänkande, nämligen att utskottet med undantag för moderaterna tycks vara enigt om att sex timmars arbetsdag är ett angeläget mål.

Herr talman! Har man som Maj-Lis Lööw den inställningen att arbetarna själva skall betala allt, då kommer det att ta tid innan vi har lyckats genomföra sex timmars arbetsdag. Man borde vara ärlig och tala om det för de sämst ställda i samhället och för de arbetande kvinnor som är anslutna till det socialdemokratiska partiet. Det skulle vara ärligare än att gå ut i en skendebatt och påstå att man försöker driva kravet om sex timmars arbetsdag vidare. Så fort vpk för fram det kravet säger man att det är orealistiskt. Det är inte ärligt, Maj-Lis Lööw. Vad så gäller frågan att få bollen i rullning vill jag säga att Maj-Lis Lööw nu har en chans att sparka på den.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Det var välgörande att höra Maj-Lis Lööw delta i den här debatten på ett konstruktivt, lugnt och sansat sätt. Det är så vi måste föra debatten om arbetstidsfrågan, som är och kommer att bli en av de stora frågorna i politiken. Maj-Lis Lööw kommenterade frågan om den könsuppdelade arbetsmarknaden, och där har vi gjort en likartad analys av problemen. Men vi drar helt olika slutsatser. Min slutsats är den att kvinnor har mycket svårt att komma in på de manligt dominerade yrkesområdena, eftersom det finns en mycket oflexibel, stel och orörlig syn på arbetstidsproblemen på dessa områden. Det finns inte möjligheter till deltid. Det är en av orsakerna till att kvinnorna i den omfattning som har skett har låsts in på en arbetsmarknad där de kan få arbeta deltid. Dessa deltidsarbeten har utvecklats på ett kanske inte helt lyckat sätt — det kan jag hålla med om. Jag tycker att vi skall fortsätta den här debatten på ett konstruktivt sätt. Vi kanske rent av får möjligheter att mötas. Däremot tror jag inte, som jag tidigare har sagt, på Maj-Lis Lööws lösning av frågan om sex timmars arbetsdag. Men den frågan skall jag inte ta upp i den här debatten.
Herr talman! Jag tror att Maj-Lis Lööw var seriös när hon sade att hon gärna hade velat yrka bifall till sin egen motion. Det är kanske synd att inte göra det när man tycker att det som står i motionen är riktigt. Maj-Lis Lööw säger att det är fråga om ett nytt finansieringssätt, vilket jag tycker är litet underligt. Det talas nämligen om arbetstidsfond, och för mig är det inget nytt från socialdemokratiskt håll. Vi blir litet misstänksamma över den typen av finansieringsform.

Herr talman! Först till Görel Thurdin: Jag vill påpeka att DELFA, vars nedläggning vi tydligen båda beklagar, aldrig hade till uppgift att lägga fram några förslag. Delegationens uppgift var att ge underlag för debatten, och det tycker jag den har gjort på ett alldeles utmärkt sätt. Förslagen tycker jag faktiskt skall läggas fram i den här kammaren så småningom. Det för mig då över till vpk och Karl-Erik Persson. Det är nämligen väldigt lätt att säga att det inte är arbetstagarna som skall betala arbetstidsförkortningen, utan det skall arbetsgivarna göra. Självfallet skall arbetstidsförkortningen tas ur en ekonomisk tillväxt, men vad som sker om vi gör det snabbare än vad framför allt fackföreningsrörelsen anser att det finns ekonomiskt utrymme för är ju att arbetstagarna får betala den själva. Det är detta som vi tycker att man måste undvika. Till Sonja Rembo vill jag bara säga att jag vill rekommendera henne att läsa den delrapport från DELFA som Rita Liljeström har skrivit och som handlar just om jämställdhet och arbetstider. Den visar alldeles tydligt att kvinnorna har allt att vinna på en generell arbetstidsförkortning men att jämställdheten på arbetsmarknaden knappast kommer att gynnas av starkt individuella lösningar.
Herr talman! Det var andra tankegångar som Maj-Lis Lööw förde fram nu, att det är kapitalet som skall betala. Det var intressant att höra, för tidigare har man haft väldigt svårt för att säga rent ut att det är företagen som skall betala de här reformerna. Då är det egentligen bara att driva på här. Jag tror nog att man i de olika förbunden inte är rädd för att få en arbetstidsförkortning. Om medlemmarna hade det avgörande inflytandet, skulle de nog ställa upp för ett förslag om kortare arbetstid. Det är vissa pampar i vissa förbund som tycker att en arbetstidsförkortning blir för dyr. Att föreslå något sådant skulle skada deras relationer till arbetsgivarna, och det är därför man inte kommer någon vart i den här frågan.
Herr talman! Jag blir litet fundersam, när Maj-Lis Lööw säger att hon tycker att förslagen skall läggas fram i kammaren. Det är klart att det måste komma förslag till kammaren, om riksdagen skall kunna fatta beslut. Men ett förslag kan ju vara mer eller mindre parlamentariskt förankrat. Jag efterlyser alltså en bred parlamentarisk uppslutning kring ett förslag i kammaren.
Herr talman! Jo då, Maj-Lis Lööw, jag har läst Rita Liljeströms rapport, liksom jag har läst alla DELFA:s rapporter. För dem som är intresserade vill jag rekommendera DELFA:s rapporter till läsning. Det är ett mycket intressant material. Rita Liljeström anser att en generell arbetstidsförkortning skulle vara till fördel för kvinnors arbetsmarknad, säger Maj-Lis Lööw. Jag tror inte det. Som jag kommer ihåg rapporten, drar Rita Liljeström inte någon entydig slutsats på det sätt som Maj-Lis Lööw säger. Vi hade förra året glädjen att här i kammaren diskutera arbetstidsfrågan bl.a. med utgångspunkt i Rita Liljeströms rapport. Debatten, så som den förs på många håll utanför det här huset, visar väl att vi i stor utsträckning behöver ett nytänkande i arbetstidsfrågan. Det är det nytänkandet som vi moderater vill öppna dörren för, och vi välkomnar alla i den debatten.
Herr talman! Jag begriper uppriktigt sagt inte vad det är Görel Thurdin och jag träter om. Jag försökte lyssna på Görel Thurdins inlägg och höra efter vad vi kunde vara överens om. Vad jag förstår har Görel Thurdin haft helt andra utgångspunkter när hon lyssnat på mig och läst vår motion. Vi har önskat att DELFA skulle undersöka möjliga finansieringsalternativ, inte lägga fram några lagförslag. Det var det jag försökte säga. Jag hoppas att det kommer att finnas andra möjligheter att undersöka finansieringsalter — Prot. 1986/87:19 nativ. S november 1986 Om Görel Thurdin tycker att en parlamentarisk utredning är viktig närdet. 40 gäller arbetstidsfrågorna, får hon väl väcka en motion om det. Men när vi kommer till lagstiftning, är det självklart att förslaget skall läggas politiskt här i kammaren.